Herr talman! Får jag fråga Kurt Hugosson varför man skall ta den aktuella miljonen från det enskilda vägväsendet, som bevisligen har legat sämst till under alla år. Under den gamla regeringens tid var anslaget ytterst lågt, vilket gjorde att vi låg efter då det gällde möjligheterna att bevilja anslag till det enskilda vägnätet. Varför skall man då, Kurt Hugosson, ta de pengarna från det enskilda vägväsendet, som bevisligen behöver dem bäst? Det enskilda vägnätet innehåller en stor del av antalet vägkilometrar i det här landet, och det representerar en betydande del av det transportnät som har en stor och viktig uppgift bl.a. när det gäller transporter av förnödenheter: livsmedel, skogsprodukter osv. Därtill kommer de många skolbarnsresorna etc. Det enskilda vägnätet ökar dessutom årligen i kilometer räknat. Sedan vill jag gärna säga till Kurt Hugosson att den motion av socialdemokraterna som behandlades i trafikutskottet om anslagshöjning med 50 milj.kr. men som inte följdes upp i någon reservation av socialdemokraterna i utskottet skulle, om den bifölls, innebära en försening av brobyggnationen. Nu har det kommit andra anslagsmöjligheter genom AMS osv. Sedan vill jag till sist säga, herr Hugosson, att Stallbackabron är påbörjad. Man har börjat bygga anslutningsvägar, vilket måste göras innan man kan komma fram med stålkonstruktionen och sätta upp den. Jag tror verkligen att herr Hugosson i det avseendet talar mot bättre vetande.

Herr talman! Om det är sant som Arne Persson säger avslutningsvis, att bygget av Stallbackabron har påbörjats, begår man tjänstefel inom vägverket. Man har nämligen fått i uppdrag att upphandla och att lägga fram förslag hösten 1978. Stallbackabron är inte påbörjad! Att man sedan med hjälp av AMS-medel har påbörjat vissa vägar i anslutning till den kommande bron är en helt annan sak. Men själva brobygget, herr Persson, är ingalunda påbörjat. Regeringen har gett vägverket i uppdrag att påbörja en upphandling. Varför skall vi ta en miljon från anslaget för drift av enskilda vägar? frågar Arne Persson. Vi har sagt att i en svår situation prioriterar vi trafiksäkerheten. Vi vill inte minska det reala anslaget till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Vi gav i utskottet Arne Persson tillfälle att ta fram en miljon från andra områden, men Arne Persson var inte intresserad. Arne Persson har möjlighet att genom att rösta på reservationen 3 stödja trafiksäkerhetsverket så att trafiksäkerhetsverket får ett oförändrat realt anslag för sin informa tionsverksamhet. Om Arne Persson menar allvar med sitt tal om att minska trafikolyckorna på våra vägar skall alltså Arne Persson stödja reservation 3. Om Arne Persson har ett statsfinansiellt ansvar och inte vill ytterligare försämra budgetläget stöder han även reservation 2.

Herr talman! Kurt Hugosson måste vara en underlig man, som tror att man kan bygga broar utan att ha byggt några anslutningsvägar. Det går inte att köra fram materialet till bron med helikopter! Jag vet hur det ser ut där bron skall byggas i Trollhättan. Jag kan meddela att 5,5 milj.kr. innevarande budgetår har avsatts till Stallbackabron. Arbetena påbörjades redan i höstas. Om man inte kört dit stålkonstruktionen med helikopter har man i varje fall påbörjat vägarna, vilket är den första förutsättningen för att kunna bygga bron. Jag förställde mig att en ledamot av vägverkets styrelse skulle förstå den saken.

Det är ännu viktigare än propaganda och upplysning, hur viktigt det sistnämnda än är. Därför förstår jag verkligen inte att Kurt Hugosson och socialdemokraterna vill försvåra möjligheterna att förbättra det enskilda vägnätet och lägga pengarna på någonting annat.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas också vissa samordningsfrågor när det gäller vägplaneringen. Vi har också framhållit vikten av att ett effektivt samarbete sker mellan länen i vägplaneringsfrågor. Det gäller givetvis i första hand de länsvägar som berör mer än ett län. Resor har ju på sista tiden varit ett kärt samtalsämne och även ett kärt ämne att skriva om. Jag vill hävda att det är en skyldighet för oss som ledamöter av trafikutskottet att åka ut i landet och träffa representanter för de regionala myndigheterna och kommunerna och få deras syn på verkningarna av de beslut vi fattar här i riksdagen. Det är ändå åtskilliga miljarder inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde som genom beslut i denna kammare slussas ut i de olika regionerna i landet. Då är det naturligtvis viktigt för utskottet att vid resor ute i landet konstatera hur de medel vi beslutar om används. Vi har vid våra resor ute i landet kunnat konstatera att det brister i samarbetet mellan de olika länen i planeringsfrågorna. En väg inom ett län kanske bedöms ha stor betydelse för en orts eller en regions industriella utveckling. Av den anledningen har den hamnat högt på prioriteringslistan och genomgått en välbehövlig upprustning. Men i det angränsande länet har den kanske inte haft samma betydelse och har därför där befunnit sig i mycket dåligt skick. Detta är naturligtvis ett klart otillfredsställande förhållande. Det senaste exemplet på detta fick utskottet vid sitt besök i Gävleborgs län. Det gällde länsväg 769 som har stor betydelse för näringslivets transporter norr ut mot Sundvall från nordvästra Hälsingland. Den vägen befinner sig i gott skick inom Gävleborgs län men däremot inte i Västernorrland just av den anledning som jag har redogjort för. Detta har uppmärksammats i motionen 577 av Åke Gillström. Jag skulle kunna plocka fram fler exempel från andra håll i landet, men jag nöjer mig med detta. Med anledning av motionen och den brist på planeringssamarbete som i vissa fall råder även på andra håll förutsätter också utskottet ”att det existerande samarbetet över länsgränserna beträffande sådana vägföretag som berör flera län intensifieras”. I sista hand är det ändå den centrala vägmyndigheten som har samordningsansvaret. Den kommitté som för några år sedan arbetade med en översyn av länsindelningen var inne på tanken att sammanföra två eller flera län i planeringsregioner för att därigenom få en mer övergripande handläggning av den sektoriella planeringen, i vilken vägplaneringen är ett viktigt avsnitt. Nu fullföljdes aldrig dessa tankegångar, men för kort tid sedan fattade vi här i riksdagen beslut om ett nytt vägplaneringssystem. En av förändringarna innebar att prioriteringen av åtgärder på länsvägnätet, som tidigare beslutats på central nivå, nu har flyttats ned till länsstyrelsen i resp. län. Detta innebär otvivelaktigt att vägverkets möjligheter att påverka samordningen av vägplaneringen mellan länen minskar i förhållande till vad som har gällt tidigare. Risken är alltså att bristerna i samarbetet ytterligare ökar. Det är mot den bakgrunden som man får se utskottets klara markering att samarbetet över länsgränserna beträffande vägföretag som berör flera län måste intensifieras. Betydande statliga belopp ställs dock till förfogande för länsvägnätet, och länen har beslutanderätt över dem. Då bör de naturligtvis också leva upp till detta ökade ansvar. Jag vill ha sagt detta när vi nu skall börja tillämpa ett nytt vägplaneringssystem. Eftersom kommunikationsministern nu finns i kammaren skulle jag vilja fråga honom: Om mina farhågor skulle besannas, är statsrådet då beredd att vidta snabba åtgärder för att eliminera de brister i samarbetet som kan uppstå? Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till de reservationer som är fogade vid betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av Olle Östrands direkta fråga vill jag säga detsamma som jag sade i en frågestundsdebatt här i kammaren för några veckor sedan, då Åke Gillström hade ställt en liknande fråga till mig. Enligt instruktionen skall vägverket yttra sig över länsstyrelsens förslag till flerårsplan innan den fastställs. Detta förfarande äger rum just för att man skall ha tillfälle till en sådan samordning över länsgränserna av de i planen ingående vägprojekten som Olle Östrand i dag talar om. Jag tycker att det är alldeles självklart att det skall ske. Men eftersom vi redan har sådana föreskrifter anser jag att det inte behövs några ytterligare instruktioner, såvida vägverket följer de här föreskrifterna. Om det i något fall kan påvisas att så inte sker, får vi naturligtvis överväga vad vi skall göra åt det.
Herr talman! Jag är glad över den deklaration som kommunikationsministern nu gjorde. Det kan uppkomma vissa farhågor när man flyttar ned besluten till en lägre nivå. Til syvende og sidst är det ändå så att det är den som har beslutanderätten som har den största möjligheten att påverka en fråga. Det är givetvis av centralt intresse att de vägmedel som fördelas till länen används på ett regionalpolitiskt och sysselsättningspolitiskt riktigt sätt. Om nu samarbetet över länsgränserna försämras är det naturligtvis lika bra att stämma i bäcken och snabbt vidta åtgärder för att rätta till det hela. Jag tolkar kommunikationsministern så att om det jag här talat om mot förmodan skulle inträffa, är kommunikationsministern beredd att lägga fram förslag som innebär en förändring av det planeringssystem som vi nu beslutat om, så att de här riskerna snabbt kan elimineras.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det bör fungera på det sättet. Men eftersom reglerna innebär att länsstyrelser inte får fastställa en sådan här flerårsplan innan vägverket yttrat sig över den, anser jag att det bör finnas rimliga garantier för att några olyckor beträffande planeringen över länsgränserna inte skall behöva inträffa. Men vi skall självfallet noga följa utvecklingen.

Herr talman! Jag skall först uppehålla mig vid reservationen 3, som gäller trafiksäkerheten och framför allt informationsverksamheten i det sammanhanget. Därefter skall jag säga några ord om kanaloch insjötrafiken. Från socialdemokratiskt håll väckte vi under den allmänna motionstiden en motion som gällde just anslaget till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Vi konstaterade att föredraganden under den här punkten hade prutat på anslaget med inte mindre än 5 milj.kr. jämfört med vad trafiksäkerhetsverket ville ha för den information som skulle höja trafiksäkerheten. Vi tyckte att det var en väl kraftig prutning. Räknat i fast penningvärde innebar det en kraftig minskning av de medel som tidigare stått till förfogande för informationsverksamheten. Den höjning som regeringen föreslår täcker inte ens hälften av kostnadsfördyringen. Denna uppgår enligt verket till 1,8 milj.kr., medan den av regeringen föreslagna höjningen är 800 000 kr. Vi anser att informationsverksamheten skall bibehå!las på åtminstone samma nivå som tidigare. Därför föreslog vi i motionen en höjning med ytterligare 1 milj.kr. Detta förslag har vi följt upp i reservationen 3, som jag ber att få yrka bifall till. Jag vill i anslutning härtill säga att informationsverksamheten är en synnerligen viktig del av trafiksäkerhetsarbetet. Den syftar till att nedbringa antalet trafikolyckor. Det har visat sig att kampanjer och andra informationsaktiviteter av olika slag som verket genomfört givit mycket positiva resultat. Jag hänvisar exempelvis till kampanjen ”Barn i trafiken”. Den har haft påtagligt positiva effekter såväl när det gäller barnens beteende i trafiken som i fråga om de vuxnas kunskaper och attityder samt för trafiksäkerheten i stort. Nu förbereds en kampanj som heter ”Jobbet bakom ratten”. Den riktas till yrkeschaufförer men också till oss som allmänhet. När vi kör bil eller vistas på annat sätt på vägarna bör vi ha vissa kunskaper om hur det är att köra en stor och tung lastbil. Informationsverksamheten utgör alltså en viktig del när det gäller att motverka skador och olyckor i trafiken. Vi vill inte pruta på den delen. Vi har också givit förslag till hur pengarna skall plockas fram för att inte belasta budgeten ytterligare. Vi föreslår en prutning av 1 milj.kr. på det anslag som nu utgår till driften av enskilda vägar. Man har höjt detta anslag med mer än 33 26. Om pengar finns, kan de disponeras på olika sätt. Vi anser att trafiksäkerheten kunde främjas på ett utomordentligt sätt, om det skulle stå I milj.kr. ytterligare till förfogande. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 3; Sedan kommer jag in på den fråga som gäller Väneroch Mälartrafiken med fartyg. Kommunikationsministerns inledningsanförande under debatten i dag vid behandlingen av driftbudgeten inom kommunikationsdepartementet berörde uteslutande dessa frågor. Det är väl bara att konstatera att om våra socialdemokratiska motioner inte funnits i detta ärende, hade det inte funnits anledning vare sig för mig eller kommunikationsministern att ta upp denna fråga just i dag. Kommunikationsministern tog emellertid upp den och mot vad han sagt har jag inga invändningar. Kommunikationsministern glömde emellertid att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Kommunikationsministerns motivering för att sänka kanalavgifterna från 1 januari 1979 — vilket han lovat göra — är sådan att vi helt och hållet kan ställa oss bakom den. Den sammanfaller med de motiveringar som vi framfört i vår motion där vi kräver ett genomförande av just en sådan sänkning. Vi har i dag alltså kunnat konstatera att den kamp vi fört för att få denna fråga i hamn kommer att leda till resultat. Jag har dock en stark känsla av att även om kommunikationsministern inte lovat genomföra denna sänkning, hade vi ändå fått majoritet för vår reservation. Nu har kommunikationsministern lovat att sänkningen skall träda i kraft från 1979. Vi får väl då finna oss i att man vill ha ett som man säger genomarbetat förslag. Kommunikationsdepartementet har ju mycket att syssla med, många propositioner är utlovade, en del mycket stora, bl.a. den om trafikpolitiken. Jag konstaterar alltså än en gång att det socialdemokratiska krav, som restes när propositionen om de statliga sjöfartsavgifterna presenterades i slutet på hösten förra året, nu kommer att tillmötesgås. Jag kan därför, herr talman, inte låta bli att polemisera litet mot utskottsmajoriteten när det gäller dess behandling av vår motion och den skrivning som gjorts. Denna behandling överensstämmer inte alls med den som kommunikationsministern bevärdigat vårt ärende. Utskottet erinrar om att man i höstas avstyrkte det motionskrav vi hade om att kanaloch insjötrafiken inte skulle belastas med högre kostnader än trafiken på kusthamnar. Man ansåg inte att kravet var berättigat. Man hänvisade senare till att man innan någonting nytt gjordes skulle vänta på övervägandena om det framtida transportstödet. En gemensam översyn skulle göras i samband med de förslag som kom från trafikpolitiska utredningen och i den utlovade trafikpolitiska propositionen. Utskottet sade också att ett slopande av kanalavgifterna var avhängigt av en sådan utvärdering. Utskottet säger precis likadant i dag, dvs. att vi skall avvakta t. v. Det som sades i december äger fortfarande sin giltighet för utskottsmajoriteten. Man anför nu att man vill få erfarenhet av det nya systemet med sjöfartsavgifter, innan man kan tänka sig att ompröva det beslut som fattades i december.

Herr talman! Jag vill först med några ord beröra väganslagen. Vi har ju under tidigare år blivit vana vid att vägverket inte fått den tilldelning som det har krävt såsom minsta anslag. Men ett konstaterande kan vi göra i samband med denna budget: för första gången på många år har verket fått oförändrat reellt anslag. Generaldirektör Sven-Göran Olhede har bekräftat detta inför utskottet. Det är något som bör noteras i detta sammanhang. I denna budget aviseras en kursändring när det gäller vägpolitiken. Man skall nu satsa mer än tidigare på de s.k. sekundära och tertiära vägnäten. Det är en mycket vettig inriktning, som borde komma framför allt de nordliga länen väl till pass. I vårt land finns alldeles för många grusvägar, som drar stora underhållskostnader. I de fyra nordligaste länen finns ca 16 500 km grusvägar. 2 000 km av dem har ett trafikflöde på över 250 fordon per årsmedeldygn. Av denna väglängd — för att ta ytterligare ett exempel —-svarar Västernorrlands län för ca 700 km., alltså dryga tredjedelen, Detta innebär att 4 av landets 24 län har 35 96 av det totala grusvägnätet. Sådan är situationen i den landsdel där vägarna utgör en viktig faktor i regionalpolitiken.

Det innebär att på vägsidan har årets proposition fått en klar glesbygdsprofil. Herr talman! Min avsikt var att säga några ord om sjöfartsavgifterna. Nu har kommunikationsministern givit sådana positiva besked att det skulle vara överflödigt att bemöta de inlägg som gjorts. Det bör dock noteras att det har gått bara tre månader sedan riksdagen fattade beslut om ett nytt system för sjöfartsavgifterna men att vi redan har fått en ny debatt i frågan. I den debatt som föregick beslutet i december deklarerades klart att vi i stort sett är ense i synen på kanaltrafiken och avgifterna där. Jag framhöll då vad statsrådet sagt i propositionen, nämligen att han inte nu var beredd att ta steget fullt ut. Därmed förutsatte vi att ett nästa steg skulle tas vid ett senare tillfälle. Jag tycker dock att ett beslut borde få vara i kraft en tid för att det skall kunna utvärderas.

Så det är helt i sin ordning att man väntar på det arbetet inom departementet innan man tar steget fullt ut när det gäller kanalavgifterna. Jag tycker, herr talman, att färdriktningen är precis den som motionärerna har angivit. Det är bara den skillnaden att man kan, som jag ser det, inte utan vidare föra in ett avgiftssystem som inte är prövat, att helt enkelt bara höja avgiften på oljan, vilket motionärerna har föreslagit. Det kan inte göras utan närmare utredning av effekterna av ett sådant system.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 Han är inte närvarande i kammaren nu, men jag vill ändå poängtera att den del av vpk:s motion som behandlas i det här utskottsbetänkandet gäller vad som har med budgeten att göra. Vi har tagit upp motionens yrkanden 3 och 4, där man vill anslå 5 milj.kr. till forskning inom området handikappanpassad kollektivtrafik och därav följande programarbete. Vi har i utskottsbetänkandet klart sagt att motioner i övrigt om handikappanpassad kollektivtrafik kommer att tas upp i samband med att vi behandlar den statliga trafikpolitiken. Det är inte så att vi politiker är ointresserade av handikappfrågorna. Tvärtom, de tillhör de allra viktigaste frågor som vi står inför att lösa i dag, just hur man skall göra kollektivtrafiken handikappvänlig. Jag tror att vi kommer närmare den frågans lösning allteftersom resurserna tillåter, och jag anser att resurser bör ställas till förfogande i sådan utsträckning att man kan få en handikappanpassad kollektivtrafik.
Herr talman! När vi diskuterade kanalavgifterna för Vänern och Mälaren i december månad hade herr Sellgren och jag ett ganska ingående meningsutbyte. Herr Sellgren hävdade då att om man skulle införa jämställdhet mellan Väneroch Mälarhamnar och kusthamnar i övrigt skulle det innebära vissa negativa konsekvenser. Bl. a. nämndes att SJ skulle bli lidande, liksom andra delar av trafikapparaten, därför att sjöfarten skulle favoriseras mer än vad den var värd. Det är glädjande att konstatera att herr Sellgren och jag i dag är överens i sakfrågan. Men, herr talman, det av den borgerliga utskottsmajoriteten signerade betänkande som föreligger här i dag stämmer ju inte riktigt överens med det anförande som herr Sellgren höll. Betänkandet utmynnar inte i det resultat vi vill uppnå. Men när vi har statsrådets ord på att jämställdheten mellan kusthamnarna och insjöhamnarna skall vara genomförd från den 1 januari 1979, så finns det väl ingen anledning att vara så rädd vare sig för vad herr Sellgren sagt eller för vad utskottet sagt, även om det går tvärtemot vad kommunikationsministern sagt. Jag lade särskilt märke till en punkt i kommunikationsministerns anförande. Han säger att frågan om kostnadskonsekvenserna för jämställdheten mellan kusthamnar och insjöhamnar har diskuterats med regeringen och förankrats där, så att kommunikationsministern kan stå för vad han säger. Något sådant kanske ett statsråd inte skulle behöva säga, men när nu statsrådet Turesson ytterligare poängterat detta, litar jag på vad han säger, och jag litar mera på honom än på utskottsbetänkandet och deras talesman. Jag tycker det skulle vara mest renhårigt om herr Sellgren inte röstade på det utskottsbetänkande han står bakom, för vi tycks ju båda eftersträva inte vad herr Sellgren skrivit utan vad som står i den socialdemokratiska reservationen. Egentligen borde det förslaget vara det enda i debatten i kammaren i dag. Så är det nu inte, men jag har inte kunnat underlåta att föra fram den uppfattningen, herr talman.

Herr talman! Rolf Sellgren försöker försvara utskottets ställningstagande till handikappanpassade färdmöjligheter och kollektivtrafik, men han svarar inte på min frågeställning. Det finns ingen motsättning mellan vad man direkt beslutade och de forskningsmedel som vi här kräver. Man säger nej till forskningsmedel, och jag frågar: Var skall då forskningen ske och var skall man följa upp de förslag som HAKO-utredningen ställt? Hur skall vi bygga bussar och tåg i fortsättningen? Våra förslag avstyrks av utskottet, men ändå säger utskottets talesman att utskottet är positivt till de handikappade och vill underlätta deras färdsätt. Är man verkligen det? De handikappade får vänliga ord, men när det kommer till verkligheten blir det inga åtgärder, trots att det på detta område behövs mer åtgärder än på något annat område för att de handikappade skall bli likställda med alla andra i arbetsliv, samhälle och inför all service.
Herr talman! Jag tycker Birger Rosqvist för en lek med ord. Det finns inget motsatsförhållande mellan vad utskottet har sagt och vad som antytts både i dag och under debatten i december när det gäller färdriktningen och var man till slut skall hamna i fråga om sjöfartsavgifterna. Birger Rosqvist har ju så till den grad accepterat det besked han har fått i dag att hans resonemang närmast fick en att undra om han inte var beredd att ansluta sig till utskottsmajoritetens yrkande — han var så nöjd med statsrådets besked. Hela hans resonemang var tämligen avslaget och utan nämnvärd udd, därför att han fått ett så positivt besked i dag. Birger Rosqvist försöker något förvränga vad jag sade i decemberdebatten. Han säger att jag skulle ha påstått att SJ skulle förlora i konkurrensen. Jag sade, herr Rosqvist, att SJ i sitt remissyttrande påtalat konkurrenssvårigheter i det här sammanhanget — alltså i sitt remissyttrande. Jag refererade SJ:s yttrande och uttalade själv ingen mening om SJ i det sammanhanget. Jag måste säga, Lars-Ove Hagberg, att jag skulle gärna ha velat vara med om att yrka bifall till den aktuella motionen. Men vi har inte utrymme inom budgeten i dag att avsätta 5 milj.kr., och det finns inte redovisat hur man skulle göra det. Detta är skälet till att vi avvisat medlen till forskningsanslaget. Det kan säkerligen lösas på ett annat sätt.
Herr talman! Som motionär och under debatten här i kammaren företrädare för de krav som i en socialdemokratisk reservation framförs om jämställdhet för Mälaroch Vänerhamnarna med kusthamnarna är jag självfallet mycket nöjd med det besked som kommunikationsministern lämnat. Jag hade hoppats att herr Sellgren också skulle vara nöjd med beskedet — jag vet inte om han är det. Emellertid är det ju så att kommunikationsministerns löfte inte stämmer överens med vad utskottsmajoriteten har tyckt. Kommunikationsministerns löfte i denna fråga är nästan kongruent med reservanternas krav, och det är väl bara att se detta med tillfredsställelse. Herr Sellgren hade i trafikpolitiska utredningens delbetänkande om Mälaroch Vänersjöfarten först en åsikt som ledde fram till en ståndpunkt. Men i nästa vända, det var i december, behöll herr Sellgren sin åsikt men ändrade i voteringen sin ståndpunkt. Nu har herr Sellgren en annan åsikt, medan han går tillbaka till den ursprungliga ståndpunkten. Rolf Sellgren, det är den sist anmälda ståndpunkten som räknas. Därför skall det bli mycket intressant att se hur herr Rolf Sellgren gör i den kommande voteringen.
Herr talman! Äntligen får vi höra klarspråk i frågan. Här säger nu herr Sellgren att det finns inga medel till de handikappade. Det är ett besked som naturligtvis inte tröstar de handikappade; men det kan dock på något sätt skingra den dimma som råder i debatten, när man ständigt talar om att vi skall ta hand om de handikappade, vi skall vara solidariska med dem hela tiden och vi skall hjälpa dem. Men när man kommer till kärnan — vilka åtgärder man skall vidta då det gäller att tänka på framtiden för de handikappade —- finns det plötsligt inga medel. Det slussas ju i det här landet pengar åt en mängd håll — det rör sig inte om miljoner utan om miljarder. Då kan man ställa det i en viss relation till vad som går till de människor i samhället som har det kanske allra sämst och kanske behöver de allra största insatserna för att komma på samma nivå som övriga medborgare. Jag är inte nöjd med beskedet att det inte finns medel. Men det kanske hos dem som nu drabbas kan skapa en viss klarhet om vilka som vill stötta deras fortsatta kamp för att förbättra sina villkor. Det verkar i varje fall inte vara utskottet, som på det här sättet har direkt avvisat åtgärder som skulle skapa möjligheter för de handikappade att under en tid förbättra sin situation.
Herr talman! Till Birger Rosqvist bara några få ord. Birger Rosqvist bedriver en närmast demagogisk historieskrivning. Lars-Ove Hagberg! Jag vill betona att jag sade att det var i denna budget som det inte fanns utrymme för det forskningsanslag som vpk föreslagit. Hela frågan bereds inom regeringskansliet, och det kommer ett samlat förslag om trafikpolitiken senare. Då förväntar vi oss också att det skall finnas medel och att det skall vidtas åtgärder för att man i så stor utsträckning som någonsin är möjligt skall kunna tillmötesgå HAKO-utredningen.

Herr talman! Det enskilda vägnätet och dess problem har behandlats tidigare i dag, men jag tänker ändå uppehålla mig vid detta ämne. Först kan man, som framhållits förut i dag, konstatera att de enskilda vägarna har blivit bättre tillgodosedda i ekonomiskt avseende än någonsin tidigare. Vi vet också att en god standard när det gäller kommunikationerna har stor regionalpolitisk betydelse. Eftersom den förra regeringen arbetade för ett centraliserat samhälle är det förståeligt att den glömde bort glesbygden och dess vägsystem. I det avseendet har socialdemokraterna inte förändrats sedan de kommit i oppositionsställning, vilket de visat i den tidigare behandlade reservationen 3, där det föreslås att 1 milj.kr. till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet skall tas just från anslaget till drift av de enskilda vägarna, vilket anslag därmed naggas i kanten. Med detta förslag understryker de bara sin negativa inställning till glesbygdsbefolkningens önskan att uppnå jämlikhet i trafiksäkerhetshänseende. Kurt Hugosson tyckte att det var lämpligt att ta en miljon från just det här anslaget, därför att det enskilda vägnätet har blivit så väl tillgodosett i budgetförslaget. Enligt min mening har det uppstått ett ackumulerat behov av att stötta upp det enskilda vägnätet, då det blivit försummat under den tid då socialdemokraterna skötte finanserna. Den nuvarande regeringen visar däremot bl.a. genom sin satsning på det enskilda vägnätet att den vill förbättra möjligheterna för glesbygdens människor och därmed verka för ett decentraliserat samhälle. Men så länge ojämlikheten i kostnadshänseende består mellan människor i glesbygd vilka bor vid enskild väg, där de själva fortfarande får står för 30 96 av kostnaderna, och boende vid allmän väg som går fria, kommer jag aldrig att låta mig nöja. Inte heller kan det accepteras att 70 26 av kostnaderna utgår i statsbidrag när det gäller enskilda vägar i glesbygd, medan 95 96 av kostnaderna utgår i statsbidrag då det rör sig om enskilda gator och vägar i tätort. För den som inte känner till de faktiska förhållandena kan nämnas att de allmänna statsvägarna har en sammanlagd längd av 97 400 km, och för dem föreslås driftanslaget för nästa budgetår uppgå till 2 045 milj.kr. De enskilda statsbidragsberättigade vägarnas längd är 64 700 km. Här uppgår driftkostnaderna till 176,5 milj.kr. Räknar man om detta till kostnad per kilometer, finner man att den blir 21 000 kr. per kilometer för de allmänna vägarna och 2730 kr. per kilometer för de enskilda vägarna. Kostnaden för staten skulle bli ca 80 milj.kr. större, om den påtog sig hela kostnadsansvaret för de enskilda vägarnas drift. Eftersom byggandet av motorväg kostar ca 8 000 kr. per meter, innebär detta att byggandet av tio kilometer motorväg kostar lika mycket som mellanskillnaden mellan 70 926 och 100 96 i ersättning för drift av de enskilda vägarna. Vore det inte en god regionalpolitisk åtgärd att omfördela 80 milj.kr. så att de enskilda vägarna fick full kostnadstäckning? Jag har i motionen 768 tillsammans med några partikamrater påtalat ojämlikheten. Nu är ju den här frågan föremål för beredning i kommunikationsdepartementet, och därför vill jag uttrycka förhoppningen att den här ojämlikheten och skönhetsfläcken i svensk trafikpolitik snarast tas bort, så att det skapas jämlikhet i fråga om direkta vägkostnader var man än bor i vårt land. Herr talman! Eftersom jag har de största förväntningar på och förhoppningar om att de nu påtalade ojämlikheterna beträffande vägkostnaderna snarast kommer att tas bort, har jag inget annat yrkande än om bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 11.

Herr talman! Erik Johansson i Hållsta uppehöll sig i sitt anförande huvudsakligen vid anslagstilldelningen till enskilda vägar och ondgjorde sig över socialdemokratins ointresse för glesbygden och över att vi hade föreslagit en minskning av detta anslag med 1 milj.kr. Men Erik Johansson nämnde icke med ett ord frågan om vad denna miljon skulle användas till. Vi har ett samhällsekonomiskt ansvar, och därför har vi inte velat ytterligare öka det budgetunderskott som den nuvarande regeringens totalbudget innebär. Men vi har ansett att det är oförsvarligt att realt minska anslagsposten till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Anslaget till vägverket totalt har ökat med något över 11 96, och anslaget till drift av enskilda vägar har ökat med över 33 96. Med den av oss föreslagna omfördelningen skulle den senare ökningen bli 30 96, men trafiksäkerhetsverket skulle i stället kunna bibehålla sin informationsverksamhet på nuvarande nivå. Vi frågar oss vilket som är bäst för glesbygdens folk: att öka trafiksäkerheten eller att reducera anslagsökningen till enskilda vägar från 33 till 30 96? Jag tycker att Erik Johansson åtminstone med ett ord kunde ha nämnt till vilket anslag vi ville överföra de pengar det gäller. När utskottet behandlade frågan sade vi från socialdemokratisk sida att vi är öppna för att diskutera andra lösningar. Men Erik Johansson i Hållsta hade inte då och har inte heller i dag något förslag på varifrån man skall ta den angelägna miljon som behövs för trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Ge oss ett besked, Erik Johansson i Hållsta! Om man inte skall ta pengarna från detta anslag, varifrån vill Erik Johansson då ta pengarna till trafiksäkerhetsverkets angelägna informationsverksamhet?
Herr talman! Eftersom jag inte kan tävla med Kurt Hugosson när det gäller att lägga fysisk kraft bakom orden, föredrar jag att här från min bänk i kammarens bakgrund framföra min replik. Jag vill naturligtvis inte ifrågasätta angelägenheten av att trafiksäkerhetsverket får så stora anslag som möjligt för sin informationstjänst. Men frågan är också hur många olyckor som kan undvikas, om man har goda vägar även i glesbygder. Kurt Hugosson, som bor i en tätort, kanske inte riktigt vet hur det är för oss som året runt bor vid en enskild väg. Vi får ändå betala 30 96 av den beräknade kostnaden för den vägsträcka det gäller. Jag hade nöjet att lyssna på det Kvällsöppetprogram från Göteborg där vissa av trafikutskottets ledamöter deltog. Inte minst Kurt Hugosson underströk då vikten av att ekonomiskt utjämna klyftorna mellan glesbygd och tätort när det gäller kommunikationer. Utskottsarbetet i denna fråga var väl vid det laget i grunden klart, även om betänkandet inte var justerat. Tyvärr hade jag inte tillfälle att närvara i utskottet när detta ärende behandlades, men jag tror alltså att betänkandet vara färdigt. Det hade kanske varit bättre om det varit omkastade roller, att Kurt Hugoson först hade fått säga detta i TV innan det behandlades här. Det kanske hade blivit ett annat resultat då.
Herr talman! Jag tycker att Erik Johansson i Hållsta skall bestämma sig. I sitt första anförande sade han att socialdemokratin hade visat ointresse när det gäller anslagstilldelning till vägbyggandet för glesbygdens folk. I en replik nu säger han att jag har talat varmt för att man skall utjämna skillnaderna mellan glesbygdens folk och andra — och det understryker jag ånyo härifrån talarstolen. Men det är inte det diskussionen gäller. Diskussionen gäller hur vi skall kunna finansiera en utomordentligt angelägen informationsverksamhet för trafiksäkerhetsverket och trafikfrämjandet. Socialdemokratin accepterar inte den höga trafikolycksfallsfrekvensen på våra vägar, vare sig i tätorter eller i glesbygd. Vi vill därför inte vara med om att minska trafiksäkerhetsverkets reala resurser. I den valsituationen föreslog vi att man skulle ta den erforderliga miljonen från detta anslag. Vi gav Erik Johansson och hans borgerliga bröder möjligheten att diskutera alternativ till detta i trafikutskottet. Vare sig Erik Johansson eller någon av hans borgerliga vänner i utskottet kom med något alternativ. Ge oss det i dag! Oavsett hur Erik Johansson ställer sig till reservationen 2, som är betingad av statsfinansiella skäl, så förutsätter jag — efter hans senaste replik — att Erik Johansson stöder reservationen 3, eftersom han säger att det är angeläget att trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet får bedrivas i realt oförändrad omfattning.
Herr talman! Ja, jag sade att det är angeläget, men vilket är mest angeläget? Är det att satsa på glesbygdens dåliga vägar? Hur många liv sparar vi genom att satsa där? Kan Kurt Hugosson ge oss någon redovisning över det? Sedan säger Kurt Hugosson sig vilja arbeta för glesbygden, men det är väl då tomma ord. Jag vill reellt arbeta för den.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 11 behandlas frågan om en ny högbro över Årstaviken i Stockholm. Man avvisar där en centermotion om att medlen till högbron i stället skall disponeras för kollektivtrafik, och man gör detta för att ärenden av det här slaget normalt inte handläggs av riksdagen utan av bl.a. vägverket i samarbete med regionala och kommunala myndigheter. Centerpartisterna har accepterat detta och sprungit ifrån sin motion. Herr talman! Det må så vara att riksdagen normalt inte skall lägga sig i enskilda projekt, men när dessa projekt får så allvarliga konsekvenser — inte bara ur trafiksynpunkt utan också miljömässigt och skönhetsmässigt — då måste det finnas en möjlighet för riksdagen att säga ifrån. Riksdagen kan inte stillatigande se på hur lokala instanser får förstöra inte bara en hel stadsdel utan på sikt miljön i huvudstaden. Högbron är inte bara en lokal trafikfråga, utan i allra högsta grad en fråga av rikspolitiskt principiellt intresse. Och det är faktiskt staten som får stå för huvuddelen av kostnaderna till bron. Regeringen lär dessutom senare få ta ställning till frågan genom att fullmäktigebeslutet i Stockholm kommer att överklagas. Då är det bra med en uttalad viljeinriktning från riksdagens sida. Herr talman! Bron har en rad nackdelar. Jag skall här bara gå in på några. För det första: trafiken. Bilismen i Stockholms innerstad är redan i dag olidlig, och inte lär den minska genom den planerade högbron. Varje dag rusar över 60 000 bilar fram på Götgatan och spyr ut avgaser, blyföroreningar och andra gifter. En tredje högbro kommer att leda in än fler bilar i Stockholm och skörda än fler offer. För det andra: miljöskälen. Bullernivån på flera håll i Stockholm ligger redan över de värden som normalt betraktas som acceptabla. 70-80 decibel är inte ovanliga. Då bör man komma ihåg att 60 decibel betraktas som det högsta värde som anses godtagbart vid utomhusvistelse; ett enligt min personliga uppfattning för högt värde redan det. Boende på stora delar av Söder har fått sluta tala med varandra utomhus — det är i dag omöjligt att höra vad som sägs på grund av det ständiga oljudet. Barnen förgiftas långsamt men säkert och riskerar enligt rapport från produktkontrollnämnden att på sikt få nervskador. Också andra miljöskäl skulle kunna anföras mot bron. Boende it.ex. Årsta kommer bokstavligen att bli överkörda av bilar genom en härva av ramper och rondeller. Friluftsområden förstörs. Eriksdals badande, solande och sportande människor kommer i fortsättningen att som utsikt ha en enorm brokonstruktion och en förskräcklig mängd bilar. För det tredje: rena skönhetsskäl. Dessa har tagits upp alldeles för litet i debatten. Alla är överens om att bron kommer att bli förfärligt ful. Såväl skönhetsrådet som statsbyggnadskontoret, sociala centralnämnden och byggnadsnämnden är alla överens om detta. För att pigga upp bron tänker man måla den gul! Jag kan tänka mig andra sätt att slänga ut en mängd målarfärg på — för inte blir bron vackrare därför att den blir målad gul — och inte röd, grön, svart eller blå heller för den delen. För det fjärde: kostnaderna. Bron beräknas i dagens penningvärde kosta minst 140 milj.kr. Vad sluträkningen blir kan vi bara ana oss till, men dyrt blir det för landets alla skattebetalare. För det femte: energin. En regering som pläderar för energisparande men samtidigt uppmuntrar till ett av samhällets stora resursslöserier kan inte räkna med att bli betraktad som särskilt trovärdig i debatten. Bron är, som jag ser det, helt enkelt en följd av det vansinniga trafikbeslut som togs 1963 och som sanktionerade privatbilismens ohämmade utbredning på andra trafikgrenars, främst då kollektivtrafikens, bekostnad. Avsikten var att alla trafikgrenar skulle vara kostnadsbärande — men bilindustrins kampgrupper lyckades få bilismen undantagen, med känt resultat som Herr talman! Kollektivtrafiken kommer inte att växa fram av sig själv såsom bilismen gjort. Det fordras politiska beslut för att stoppa det ständigt ökande samhälleliga slöseriet med människoliv, miljö och energi till förmån för de mest gynnade grupperna. Den privatbilism som vi nu har, och som kan vara motiverad i glesbygdsområden men definitivt inte i tätorter av Stockholms karaktär, har givetvis inte tillkommit av en slump. Det är en medveten satsning av bilindustrin på en produkt som skulle ge snabba profiter. Och de personer som tvingas eller väljer att skaffa sig bil har inte samtidigt valt den allt snabbare nedrustningen av kollektivtrafiken, den alltmer försämrade miljön och de enorma samhällskostnader som bilismen för med sig. Om man verkligen vill bygga ett samhälle utifrån människornas behov, med en väl fungerande kollektivtrafik, är en första förutsättning att trafikpolitiken sätts in i sitt samhälleliga sammanhang. Det handlar nämligen också om energipolitik, bostadspolitik, regionalpolitik, fritidspolitik och inte minst kvinnokamp. Det handlar om en medveten planering och en medveten satsning. Därför är beslutet om högbron en riksdagsfråga. Det är riksdagens beslut 1963 som lett till detta projekt, och därför skall också riksdagen avvisa det. Herr talman! Opinionen mot bilismens ohejdade framfart växer sig nu allt starkare. Senast den 8 mars, på internationella kvinnodagen, demonstrerade hundratals kvinnor, män och barn just på Götgatan mot bileländet i Stockholms innerstad — som vi kan se på bilderna på kammarens TV-skärm. Jag kan försäkra riksdagens ledamöter att vi som drabbas i tätorterna inte mycket längre kommer att finna oss i avgaseländet. Den här demonstrationen var bara början. Vi kräver: Avvisa högbron! Med detta vill jag yrka bifall till det i kammaren utdelade yrkandet från vpk att riksdagen med anledning av motionen 1977/78:1599 beslutar uttala att den planerade högbron över Årstaviken i Stockholm ej skall komma till stånd.

Herr talman! Trafikutskottet behandlar i sitt betänkande 1977/78:11 Rune Johnssons och min motion nr 267 om fortsatt bemanning av Måseskärs fyr. Fyren avses nu i enlighet med av sjöfartsverket år 1963 beslutade rationaliseringsplanering avbemannas den 1 juli i år. Bl. a. ekonomiska skäl och ny teknik motiverar beslutet. Samtidigt med avbemanningen avses mistsignaleringen upphöra. Utskottet redovisar att i lotsoch fyrväsendets uppgifter ingår att tillsammans med en rad andra organ i den statliga sjöräddningstjänsten och havsövervakningen utföra olika arbetsuppgifter och att organisationsfrågorna inte bör bedömas enbart från företagsekonomiska synpunkter. Vidare anförs: ”Utskottet vill för sin del starkt betona vikten av att samhällsekonomiska, lokaliseringspolitiska och sjösäkerhetsmässiga skäl beaktas även Jag instämmer helt i detta och är tacksam för att dessa synpunkter klart uttalas. Vi anser i vår motion nr 267 att en rad skäl finns för fortsatt bemanning av Måseskär. Detta har även framförts i uppvaktningar till sjöfartsverk och departement. Senast i går uppvaktades kommunikationsminister Bo Turesson av representanter från Orust och Stenungsunds kommuner, landstinget, sjöräddnings-, yrkesfiskesoch fritidsbåtsorganisationer m.fl. Skärgårdsrådet har också uppvaktat. Olika skäl för fortsatt bemanning har framförts i skrivelser som sänts till sjöfartsverk och departement. Svenska västkustfiskarnas centralförbund anser att varje indragning som minskar säkerheten till sjöss bör undvikas, om inte särskilt starka skäl föreligger. De pekar på värdet av bemanning som har viss uppsikt och protesterar mot indragning av mistsignaleringen. Kustbevakningssektionen skriver att det skulle bli en avsevärd försämring av övervakningen i Bohuslän om Måseskär avbemannas och påpekar att det är särskilt värdefullt att kunna kontakta bemannad fyrplats, där personalen ju har den bästa tänkbara överblicken över sjötrafiken, och att en än aldrig så sofistikerad elektronik inte kan ersätta det mänskliga ögat. Västkustens örlogsbas anför att skärgårdsbefolkningens utflyttning från våra skärgårdsområden samt pågående centraliseringsåtgärder inom främst lotsväsendet är klara nackdelar vad gäller övervakning och underrättelseunderlag. Fritidsbåtsorganisationer påpekar den kraftiga ökningen av antalet fritidsbåtar och säger att många människor är tämligen orutinerade och ovana vid båt och havsoch väderleksväxlingar, vilket poängterar behovet av en bemannad fyr. Även lotsdirektionen framhåller behovet av bemannad fyr. Detta är en redovisning från några av de skrivelser som inkommit. Måseskärs fyr ligger på en strategisk plats i skärgården utanför Orust, på en utskjutande del av kusten med många grund, och där utanför går ofta en stark ström. Kostnadsskäl kan inte åberopas för en indragen bemanning, då just bemanningen är ovärderlig för tryggheten i all sjöfart. Sjösäkerheten stärkes genom Måseskär i den nära kontakten med sjöräddningen på Käringön och med kustbevakningen i övrigt. Detta är en säkerhetsfråga, anser jag. Bemanningen är en försäkring som utgör det bästa skyddet mot och vid olyckshändelser. Den kanske kan liknas vid en brandförsäkring. Jag brandförsäkrar ju mitt hus för att skydda mig mot skada. I den fysiska riksplaneringen är kustområdet klassat som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Men sjöfartens omfattning är mycket större än enbart riksintresset. Det som vi f. n. uppfattar som sjöfartsverkets obönhörliga rationaliseringar —- avbemanningarna — på fyrsidan måste vi diskutera och ompröva. Sjöräddningen mister viktiga rapporteringskällor och sjöräddningspunkter när fyrfolket försvinner. Möjligheten att uppfatta optiska signaler, röda raketer och bloss anses komma att minska. Sjöfartsverket anför att radio och radar effektivt övertagit mycket av det forna arbetet med mänskliga utkikar och gjort det bra. Givetvis finns förståelse för sjöfartsverkets modernisering och effektivisering av fyrväsendet, men dessa hjälpmedel lär dock inte fullt ut kunna ersätta det mänskliga ögat och inte heller det omdöme och den erfarenhet som behövs för att rapportera och ingripa. Avbemanningen av fyrarna medför på många sätt också en utarmning av våra kuster. Den medför en utglesning av den fasta befolkningen och dess servicemöjligheter. De som är anställda vid Måseskärsfyren bor med sina familjer på den intilliggande Käringön. För Käringön är de arbetstillfällen fyrbemanningen ger av mycket stor betydelse, även för möjligheterna att där behålla skolan, affären — som nyss fått statligt stöd för att hålla i gång verksamheten året runt — och den lokala färjetrafiken, ja, för att behålla den bofasta befolkningen och den begränsade service den dock har. Vi kan beklaga den uttunning som genom åren skett i våra glesoch kustbygder. För att uppehålla en levande skärgård till gagn för bofast befolkning och fritidsliv har riksdag, landsting och kommuner satsat betydande resurser. I dag satsar vi målmedvetet för att behålla och utveckla en levande kustbygd. Sjöfartsverkets åtgärder har i denna helhet en betydande inverkan. Den kan vara positiv vid bibehållen bemanning, vid motsatsen blir den negativ. Med allt det underlag som nu framförts har vi den grundade förhoppningen att sjöfartsverk och regering stöder framställningen gällande Måseskär. Det kan ju inte få vara så att ett beslut som exempelvis fattades 1963 i alla sammanhang och detaljer måste fullföljas nu. Finns sakskäl för en ändring bör vi kunna åstadkomma en sådan. Eljest följer vi inte med i utvecklingen, för det är ju så att om jag i alla sammanhang anser detsamma på torsdagen som på tisdagen, så har ju den mellanliggande onsdagen aldrig haft någonting att lära mig. Jag anser att vi bör ha både rättighet och skyldighet att ändra uppfattning och beslut när skäl finns för detta. Jag beklagar att vi i detta fall är ganska sent ute, men det är bättre sent än för sent. Och för sent är det dock inte. Bakom den önskan jag nu framför står, som jag nämnt, en rad fackfolk och organisationer, men varför inte också peka på den Heidenstams fyr som Stig Gitse har tecknat? Till den har Lasse Dahlquist tolkat tankarna om bemanningen i följande rader. ”Nu Sjöfartsverket högt och rent bedyrar att ingen fyr skall skötas manuell har blivit ganska pinsamt aktuell De gamla veteranerna skall släckas och nya kvastar sopa över sjön Det är tidens krassa krav stå som gravsten på sin grav Och få se det lite” grann så här från ovan.” Herr talman! Måseskärs fyr är närmast i farozonen. Det vädjas ytterligare till sjöfartsverket att, då en sjöövervakningsutredning arbetar, verket skall avvakta denna och inte avbemanna det tiotal fyrar som finns kvar runt Sveriges kust och som finns i planeringen för avbemanning de närmaste åren. Jag instämmer även i denna vädjan. Det kan finnas underlag för en ytterligare översyn på hela området av 1963 års planering. Det är viktigt att sjöfartsverk och departement här finner den helhet som behövs för den bästa lösningen. Herr statsråd! Jag har en på fakta grundad tro och förhoppning att så också kommer att ske.

Herr talman! På det jordbrukspolitiska området har den borgerliga regeringen anvisat nya riktlinjer. Man kan säga detsamma när det gäller vägpolitiken. Här kan skönjas nya riktlinjer, som går ut på en ökad satsning på de mindre och medelstora vägarna. Det är det regionala och lokala tänkandet och synsättet beträffande vägplaneringen liksom när det gäller många andra samhällsfrågor som den nya regeringen vill ge ökat inflytande. En följd av detta är bl.a. att de enskilda vägarna, som diskuterats så mycket här i dag, har kommit i ett bättre läge. Vi hälsar givetvis detta med största tillfredsställelse. De många människorna ute i glesbygden som har långa utfartsvägar är tacksamma över detta. Inte minst skogsbruket har stor nytta av ökad satsning på de enskilda vägarna. Dessutom har sommartrafiken ökat kraftigt på de enskilda vägarna, framför allt i landets kustområden. Och det är inte rimligt eller rättvist att fastighetsägare i dessa områden bygger och underhåller vägar för den tilltagande strömmen av turister och andra utifrån kommande bilister. Skall alla få rätt att färdas på enskilda vägar — det är i och för sig riktigt att de får det — bl.a. för att komma i åtnjutande av allemansrättens fördelar, bör givetvis bl.a. staten bidraga till vägunderhållet. Vi måste komma ihåg att det är avsevärda mil enskilda vägar det totalt rör sig om, 75 000-80 000 km. De ökar med ca 1000 km per år. För ett antal år sedan hade vi en stor balans av ansökningar om bidrag till objekt som inte kunde få den ekonomiska hjälp som så väl behövdes. Läget är betydligt bättre i dag, även om en mindre del ansökningar ligger och väntar på beslut. När nu kommunikationsministern föreslår en så kraftig uppräkning av driftsanslaget som denna — en ökning med drygt 40 milj.kr. nästa budgetår — får vi tro att större delen av inneliggande ansökningar kan bifallas. Med hänsyn till att det dock ligger inne ett antal ansökningar där beslut avvaktas kan det inte vara välbetänkt att, som socialdemokraterna föreslår i reservationen 2, sänka driftsanslaget från 176,5 milj.kr. till 175,5 miljoner eller med I miljon. Låt vara att denna miljon skulle användas till behövlig och nyttig verksamhet. Vi är väl fullt överens om att även den delen behöver få ökade anslag när vi får möjligheter till det. Det finns olika bedömningar och olika värderingar hos utskottsmajoriteten och reservanterna. När det gäller byggande av enskilda vägar är utskottet enigt om det föreslagna beloppet, 30 miljoner. Vidare får vi inte bortse från regeringens beslut förra året att anvisa ca 9 miljoner för sysselsättningsskapande brobyggnadsarbeten inom det enskilda vägnätet. De belopp som nu föreslås för de enskilda vägarna torde få mycket stor betydelse för det enskilda vägnätet, och de människor som här berörs får, åtminstone till någon del, en viss kompensation av det allmänna i förhållande till vad de får som bor i tätort. Härigenom skapas också bättre möjligheter för de människor som så vill att bo kvar i glesbygden. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 11 behandlar bl.a. frågan om kanalavgifter till Vänern och Mälaren. Debatten och kraven på ändring av nuvarande förhållanden är en lång följetong med början år 1971, och jag skall inte trötta kammarens ledamöter med någon längre historik eller med bakgrundsfakta. Kommunikationsministerns inlägg här i dag får väl ses som en slutvinjett. Hans inlägg präglades av alla argument som kan uppletas för att omgående sätta skutan i sjön och ge oss i Mälarregionen och Vänerland det stöd som vi såväl behöver. Beskedet är glädjande och uppfattas säkert som positivt av de allra flesta. Kommunikationsministern nämnde även dagens regeringsbeslut, som självfallet är ett steg i rätt riktning. Men fortfarande fattas många miljoner kronor innevarande år om vi skall åtstadkomma rättvisa för insjöfarten. Det är bara att konstatera att departementschefen kört över utskottsmajoriteten och känt det ökade trycket från berörda regioner så hårt att det inte längre finns några tidsramar att utsträcka i nuläget. Utskottsmajoritetens resonemang som motiverar att man inte kan följa sreservationen tycker jag är inkonsekvent och i allra högsta grad ologiskt. Herr talman! Självfallet är vi alla nöjda med kommunikationsministerns klara deklaration i dagens kammardebatt. Han har på ett klart och entydigt sätt deklarerat att insjötrafiken skall jämställas med transporter på de vida haven. Ett fullföljande därav bör rimligen ge landsvägstrafiken bättre svängrum och nedbringa olycksstatistiken på våra vägar. Dagens besked är vad vi länge väntat och hoppats på. Jag förutsätter att departementet nu tar itu med bearbetningen, så att vi får ett förslag som kan träda i kraft den 1 januari 1979. Om 1978 blir ett prövoår, så låt det då bli det sista nådeåret, och ge oss i Vänerland och Maälarregionen en rejäl chans så att vi kan hävda vår transportkapacitet på ett rättvist och likvärdigt sätt! Många länsstyrelser i berörda län, kommuner, hamnoch redarintressen, stuvare och inte minst anställda och näringsliv i de här regionerna har ropat efter förslaget. Efter kommunikationsministerns klara besked här i dag bör vi alla kunna dra en lättnadens suck. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 i trafikutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 11 behandlas också motionen 463 med hemställan om att riksdagen uttalar sig för att spridning av vägsalt måtte upphöra. Eftersom mitt namn står först på denna motion skall jag be att få ge några synpunkter.

Men samtidigt vet vi att personer som räknar sig som experter anser att saltning är det enda hjälpmedel som i dag från trafiksäkerhetssynpunkt är tillförlitligt efter snöfall. Trafikutskottet hänvisar också i betänkandet till att redan i 1974 års statsverksproposition åberopas en skrift om halkbekämpning som redogör för behov och erfarenheter m.m. av vägsaltning som vägverket har utfört. Fyra år är visserligen ingen lång period, men att ändra på något som verk och myndigheter, vilka anses som experter på området, tycker är bra går inte i en handvändning. En kommun i Västsverige har sedan fem år tillbaka, således under sex vintrar, dragit ned vägsaltningen till ett minimum. Det var under en längre tid en stark opinion inom kommunen mot vägsaltning, och efter en motion i kommunfullmäktige beslöt man att på försök dra ned inblandningen av salt i sanden till två å tre viktprocent. Att man måste ha denna inblandning berodde på att det skulle motverka att sanden frös ihop och inte kunde spridas, eftersom den bara var täckt med plast i upplaget. Jag har fått dessa uppgifter från den ansvarige gatuchefen. Det har gjorts framställning om att få en varmbonad förrådslada för sand för att man därmed helt skulle kunna upphöra med inblandning av salt. Men det ekonomiska läget har gjort att medel ännu inte har ställts till förfogande för en sådan byggnad. Den minimala inblandning av salt som här äger rum har inte visat sig ha några påtagliga nackdelar. Det blir inte någon moddbildning, och vägytan blir sträv och utmärkt att köra på enligt gatuchefen. Vägbanan skadas inte heller av vinterdäckens dubbar, vilket nu sker i stor utsträckning på saltade vägar. Jag är förvånad över att inte enbart detta gör att vägverket förordar andra metoder än saltning. Det försök som har utförts i Västsverige har blivit uppskattat av åkeriföretag, bussförare, taxi och den stora allmänheten samt av andra som per bil passerar kommunen. Man har fått en ren kommun, som den ansvarige chefstjänstemannen sade till mig häromdagen. På min fråga om antalet olyckshändelser hade ökat fick jag det entydiga svaret att så definitivt inte har skett utan att reaktionerna är hundraprocentigt positiva. Jag har även haft kontakt med en annan inflytelserik person i den här västsvenska kommunen och från denne fått samma uppgifter som av gatuchefen om den positiva reaktion bland kommuninvånarna och allmänheten som neddragningen av saltningen till ett minimum medfört. Anledningen till att inblandningen av salt i sanden inte helt upphört har jag tidigare nämnt. Den saltning som äger rum räddar liv, får man ibland höra. Jag vill inte bestrida att detta kan vara riktigt. Men hur många olyckor, kanske med dödlig utgång, har inte inträffat genom saltningen. Det kan ingen svara på, men man kan inte heller svara på hur många liv som räddats genom vägsaltningen. Att saltning av vägar kan medföra trafikrisker vid hastiga temperaturfall undrar jag om någon vill bestrida. Vägarna blir ju faktiskt glashala. Men det är inte bara i den här västsvenska kommunen som invånarna ställt sig positiva till ett ändrat synsätt i denna fråga. Efter det att vår motion mot vägsaltning publicerats var det två personer som inte alls har någon anknytning till min politiska tillhörighet — om det nu var någon som trodde det — som tog initiativ till en namninsamling. Först gjorde man en namninsamling på den egna arbetsplatsen, där 275 av 325 anställda med sin namnteckning understödde motionen. Det har också sagts att alla inte var närvarande på arbetsplatsen under de dagar som dessa listor var utlagda.

Då listorna samlades in var det totalt I 779 personer som hade undertecknat dem. Listorna har sedan överlämnats till trafikutskottets kanslichef. Det är hög tid att ur nationalekonomisk, miljömässig och privatekonomisk synpunkt men framför allt ur trafiksäkerhetssynpunkt ta upp den här frågan till omprövning i vederbörande myndigheter. Ett bifall till motionen innebär att riksdagen uttalar sig för detta. Herr talman! Till slut ber jag att få yrka bifall till motionen 1977/ 78:463.

Herr talman! Det mycket omfattande utredningsarbete som under 1970 talet pågått på det trafikpolitiska området har varit inriktat på en förnyelse av trafikpolitiken. Målet har varit att få en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar till lägsta samhällsekonomiska kostnader. De trafikpolitiska åtgärderna skall också anpassas till andra sam hällsmål, såsom målen för regionalpolitiken samt näringsoch sysselsättningspolitiken. Det är också en strävan att ta hänsyn till miljöproblemen i form av buller, avgaser, trafikolyckornas omfattning m.m. och att få till stånd energibesparingar. Helt i linje med dessa målsättningar föreslog trafikpolitiska utredningen i delbetänkandet ”Åtgärder för att främja godstrafiken på Vänern och Mälaren” att kustoch inlandshamnarna vid dessa två stora sjöar helt skulle jämställas i avgiftshänseende. Därmed skulle insjöfarten kunna avlasta det hårt belastade vägnätet i dessa regioner en betydande del av den tunga landsvägstrafiken med minskat vägslitage, minskad olycksfallsfrekvens, minskad energiåtgång och en bättre miljö som följd. Det var för oss kanske något förvånande att regeringen och de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet, av vilka fyra tillhörde trafikpolitiska utredningen, inte följde upp detta viktiga förslag när regeringen förra hösten lade fram sin proposition om nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna. Besvikelsen var stor i länen runt Mälaren och Vänern, inte minst i vetskapen om de billiga transporternas betydelse över huvud taget för näringslivet i de av sysselsättningsoch strukturkriser hårt drabbade regionerna. Nu återkommer frågan i dag till behandling i riksdagen, och enligt trafikutskottets betänkande, som vi nu behandlar, står den borgerliga majoriteten i utskottet fast vid sin tidigare ståndpunkt och vill ej tillgodose dessa rättvisekrav. Emellertid har det mycket glädjande inträffat att kommunikationsministern i inledningen till dagens trafikdebatt meddelar att han går den socialdemokratiska reservationen 4 till mötes. Jag vill för mitt läns vidkommande hälsa detta med stor tillfredsställelse. Det betyder ett bättre utnyttjande av de stora investeringar som gjorts i Väneroch Mälarsjöfarten tidigare under 1970-talet, och det betyder också billigare och miljövänligare godstransporter som är av stor betydelse för näringslivet i regionerna kring Vänern och Mälaren. Jag vill med dessa ord yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 4, som jag tycker att kommunikationsministern i sak redan har tillmötesgått.

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag står i denna talarstol och talar för en snabbare utbyggnad av Europaväg 6. Det är åtskilliga gånger. Men alltjämt måste vi ta kammarens tid i anspråk för denna angelägna fråga. Jag vill konstatera att under dessa år har förbättringar gjorts på E 6 och sådana pågår fortlöpande. Men alltjämt har E 6 på långa sträckor genom Halland alltför låg standard med hänsyn till den hårda trafikbelastningen. Vägen är smal, den är backig och krokig med skymd eller dålig sikt. Långa sträckor är dessutom inramade av randbebyggelse med dåligt reglerade anslutningar. Likaså förekommer trafikljus, korsning med järnväg i plan och mängder av övergångsställen för såväl människor som boskap. Vad som är särskilt allvarligt är de risker detta medför för många skolbarn. Vi får därför inte tröttas i vår strävan att få en bättre ordning till stånd. Vår motion har i år liksom tidigare år fått några förstående och välvilliga ord från utskottets sida, men det är också allt, inga konkreta ställningstaganden. Utskottet säger: ”Det är vidare enligt utskottets uppfattning av stor vikt att vägbyggnadsobjekten tillkommer i den prioriteringsordning som de regionala och kommunala instanserna i samverkan med den centrala fackmyndigheten uppställt.” Ja, det är riktigt, och denna arbetsmetod är vi helt överens om. Men vad gäller planeringen har såväl regionala som lokala myndigheter i Halland icke godtagit planeringsnivån för 1980 när det gäller utbyggnaden av riksvägar 1979-1985. Frånsett år 1980 är planeringsnivån hygglig i vad det gäller utbyggnad av E 6 från Fjärås fram till Falkenberg före 1990. Men det är just den svacka eller vågdal i planeringsnivån 1980 som jag tidigare berört som får så tråkiga konsekvenser och som vi tagit upp i vår motion 1240. För år 1980 anges planeringsnivån till 19 milj.kr. Detta medför att man inte kan fortsätta utbyggnaden av sträckan Frillesås-Åskloster förrän efter 1980. Och detta i sin tur innebär att det blir ett avbrott i vägbyggandet, när sträckan Fjärås-Frillesås enligt planerna blir färdig nästa år. Med denna planering blir man tvingad att avveckla byggarbetsplatser och byggorganisation för att efter ett eller två år bygga upp dessa igen. Detta medför stora kostnader utan motsvarande produkt i form av vägbyggande och är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Vi har därför i vår motion hemställt att riksdagen ger regeringen till känna att pågående arbeten på Europaväg 6 i Halland bör fortgå utan avbrott så att etappen Frillesås-Åskloster kan påbörjas i omedelbar anslutning till färdigställandet av sträckan Fjärås-Frillesås. Det är dock från vägbyggnadssynpunkt fråga om ett förhållandevis blygsamt belopp för att överbrygga den svacka i planeringen som jag tidigare redogjort för. Besparingarna blir däremot betydande, eftersom man kommer ifrån de improduktiva kostnader som uppstår, om man måste avveckla arbetsplatser med maskiner och allt som därmed sammanhänger och sedan bygga upp dem igen. Vi är medvetna om knappheten på pengar över huvud taget och att detta också måste återverka på tillgången på medel för byggande av vägar. Men i sådana lägen måste man hårdare prioritera objekten och satsa pengarna där man får det största utbytet. När det gäller att fördela de medel som står till förfogande för vägbyggande så måste de medel som finns satsas på utbyggnad av vägar, där trafiken kräver detta — och framför allt där trafiksäkerheten kräver det. Det är bevisligen bara hälften så farligt att köra bil på en motorväg som på en väg med den standard som E 6 har på långa sträckor och med den trafikintensitet som är för handen på E 6. Sämst är E 6 från den plats där nuvarande motorväg norrifrån tar slut vid Fjärås fram till Varberg. Denna sträcka är det angeläget att få ombyggd snarast möjligt. En utbyggnad av E 6 skulle spara miljoner i vårdkostnader för olycksoffer i trafiken samt miljoner i materialkostnader i samband med trafikolyckor och skulle kunna förhindra hundratals för att inte säga tusentals personliga tragedier med den höga olycksfallsfrekvens som den nuvarande E 6 tyvärr har. Alla som känner till dessa förhållanden arbetar för målet att höja standarden på E 6. Det lokala vägverket gör det jämte kommuner, landsting, länsstyrelser, vägnämnder, vägföreningar, trafikföreningar och enskilda. Alla arbetar för att bringa denna klarsyn till ansvariga myndigheter, regering, riksdag, vägverk m.fl. Herr talman! Vi kommer att fortsätta tills vi når målet. Regndroppen urholkar ju så småningom stenen, och efter den principen måste vi tydligen arbeta. Vi kommer att göra det tills vi når resultat. Jag yrkar bifall till motionen 1240.

Herr talman! Näringslivet i inlandet är beroende av goda kommunikationer och effektiva möjligheter till inoch utfrakter till vettiga priser. I mitt eget län, Värmland, där strukturförändringarna och bristen på sysselsättningstillfällen är speciellt svåra, måste kraftiga åtgärder till. Vi behöver förbättringar på vägarna, och vi behöver för den norra länsdelen en mellanriksväg över Hagfors. Det är nödvändigt att den vägen kommer till stånd snarast. Men Vänersjöfarten betyder också mycket för oss. Den dellösning som beslöts av riksdagen i december hälsade vi med tillfredställelse. Tyvärr fattade viss press inte det beslutets innebörd. I dag har kommunikationsminister Turesson meddelat ytterligare förbättringar för att minska fraktkostnaderna för sjötrafiken från och till havet. Dessa kan träda i kraft omedelbart, och det är bra. Men vi måste i Väneroch Mälarområdena få bort kanalavgifterna och därmed få kostnadsförhållanden som är likvärdiga med kustområdenas. Därmed får vi bättre möjligheter för vårt näringsliv, och det är högst nödvändigt. De synpunkterna framhöll jag också i riksdagsdebatten den 15 december. Det löfte som kommunikationsministern givit här i dag, att insjöhamnarna fr.o.m. 1979 skall vara jämställda med kusthamnarna, är bra och helt i linje med hans uttalande när frågan behandlades i december. Jag litade på kommunikationsministerns löfte då, och jag röstade med utskottet. Han har nu hållit sitt löfte. Jag kommer också i dag att rösta med utskottet, och jag räknar med att dess förslag blir riksdagens beslut. Ett bifall till reservation 4 ger inte möjligheter till snabbare lösning än kommunikationsministerns förslag. Och märk väl: kommunikationsministerns löfte har hela regeringen ställt sig bakom. Därmed synes också mina önskemål från december bli helt tillgodosedda. Fördelen med regeringsförslaget såväl i december som nu — och därmed också utskottsmajoritetens — är att det i förhållande till reservationen ger bättre möjligheter till utredningsoch förhandlingsarbete för departementet liksom för att plocka fram rätta siffror och system för täckning av intäktsbortfallet. Det är också det vedertagna förfarandet här i riksdagen. Med dessa klarlägganden, herr talman, och med stöd av kommunikationsministerns och regeringens klara löfte yrkar jag bifall till utskottets förslag, som enligt min mening innebär den bäst framkomliga vägen för att snabbt lösa insjöfartens problem.

Herr talman! Reservation nr 3 till utskottets betänkande tar upp anslaget till trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet. Eftersom jag har deltagit i styrelsearbetet i trafiksäkerhetsverket när den här punkten behandlades i samband med uppgörandet av budgetförslaget och varit med om att tillstyrka beloppet har jag naturligtvis ingen annan uppfattning än att pengar borde ha funnits tillgängliga för den informationsverksamhet som verket bedriver. Det är inget som helst tvivel om att det arbete som trafiksäkerhetsverket under senare år har lagt ned på information har haft mycket positiv betydelse för olycksutvecklingen i vårt land. Nu är det beklagligt att den ekonomiska situationen är sådan att vi måste pruta litet varstans. Det är alltid svårt att hitta ställen att hämta pengar på. Det är betydligt lättare att placera dem. Jag sympatiserar självklart med reservationens tankegångar att dessa pengar borde funnits tillgängliga. Däremot kan jag inte instämma i den del där reservanterna vill ta pengarna från de enskilda vägarna. Dessa behöver sin del av anslaget, och därför kan jag inte biträda reservationen. Jag kan inte finna annat än att jag bör avstå i den kommande voteringen.

Herr talman! FN:s Europakommissions landtransportkommitté antog år 1975 ett förslag till nytt avtal om internationella huvudtrafikleder. Detta var avsett att ersätta den nu gällande deklarationen från 1950. Sverige reserverade sig då mot kommitténs beslut. Kommitténs förslag har för undertecknande överlämnats till medlemsländerna. Sverige har dock ännu inte anslutit sig till överenskommelsen. Enligt vad länsstyrelserna i K-, M-, L och H-län erfarit skulle riksväg 15 i enlighet med förslaget inte ingå i det framtida nätet av Europavägar. Då Sverige ansluter sig till överenskommelsen är det lämpligt att samtidigt också pröva vilka vägar som bör klassificeras som Europavägar. En förändring av riksväg 15 till Europaväg skulle vara av stor betydelse för samhällsutvecklingen i de södra och sydöstra delarna av landet. Från sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt är det av stort värde att en ort ligger vid en Europaväg — speciellt när det gäller export till och kundbesök från andra länder. Det är lätt att nere i Sydeuropa följa samma vägnummer och på Sverigekartan hitta fram till sin bestämmelseort. Den sydöstra delen av Sverige med Blekinge, Öland och Gotland innefattar ett område som från turistisk synpunkt genomgående är mycket sevärt. Den internationella medvetenheten om detta, vilken i hög grad förstärkts genom Ölandsbrons tillkomst, har bidragit till att utländska turister i allt större omfattning sökt sig till denna landsända. I trafikutskottets betänkande, som vi nu behandlar, har min och min medmotionär Eric Rejdnells motion 1977/78:579 tillstyrkts. Det är mycket glädjande, och förhoppningsvis kommer kommunikationsministern och regeringen att också tillstyrka hemställan att riksväg 15 på sträckan Malmö-Kristianstad-Karlskrona-Kalmar-Oskarshamn-Visby klassificeras som Europaväg. Länsstyrelserna i de fyra berörda länen har sedan 1967 verkat för detta, men har av den socialdemokratiska regeringen åren 1970, 1973 och 1975 fått avslag på sina framställningar. Med den positiva behandling vår motion fått i trafikutskottet är det säkert, herr talman, goda utsikter för att inte hela sydöstra Sverige hamnar utanför det internationella huvudtrafiknätet. För detta vill jag framföra min och min medmotionärs tillfredsställelse med ett för de berörda länen värdefullt beslut av trafikutskottet.

Herr talman! Jag hade för några dagar sedan i en debatt med kommunikationsministern möjlighet att diskutera en för bl.a. Vänerkommunerna i Skaraborgs län väsentlig trafikpolitisk fråga. Det gällde de av SJ beslutade tågindragningarna på bandelen Gårdsjö-Vara. Enligt min mening fanns det då mycket goda skäl för att kritisera kommunikationsministern för hans inställning till dessa tågindragningar.

I motionen har nämligen jag och mina medmotionärer föreslagit att kanaloch insjöfarten inte skall belastas med högre kostnader än trafiken på kusthamnarna. Mot denna bakgrund är vi självfallet mycket tillfredsställda med kommunikationsministerns meddelande att regeringen under innevarande år kommer att föreslå riksdagen att slopa de särskilda passageavgifterna för godstransporterna till Vänern och Mälaren. Jag vill gärna säga att detta självfallet också gäller regeringens beslut att avsätta resurser till särskilda rabatter till dess avgifterna vid Trollhätte kanal helt kommer att slopas. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har sagt ber jag att få yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! I motionen 1977/78:577 har jag åter pekat på behovet av upprustning av vägnätet i norra Gävleborgs län, speciellt i den del som gäller Nordanstigs kommun, förutvarande Hassela kommun. Under hösten besökte trafikutskottet den här delen av länet och fick då tillfälle att tala med representanter för de områden som behandlas i motionen. Jag skall den här gången inte trötta kammarens ledamöter med att räkna upp alla uppvaktningar, skrivelser och andra åtgärder sedan 1950, då man började tycka att vägen mellan Hassela och Sundsvall var erbarmligt dålig. Tyvärr har ju under alla de år som gått sedan dess, dvs. ungefär ett kvarts sekel, inte särskilt mycket annat skett än ett lappande av den här vägen. Det är naturligtvis en väg som i de stora sammanhangen inte har så stor betydelse, men det kan för befolkningen i den här delen av Gävleborgs län, och kanske framför allt med tanke på de få sysselsättningstillfällen man har, vara av utomordentlig vikt att ett gott vägnät upprätthålls. Det har ibland ifrågasatts om den här vägen har lämnats utanför enbart av det skälet att den sträcker sig inte bara inom Gälveborgs län utan också inom Västernorrlands län. Det har också sagts att den skulle vara av mindre betydelse för Västernorrlands län än för Gävleborgs län, vilket då skulle vara ett skäl till att länsstyrelserna prioriterat olika i sina vägplaner. Länsstyrelsen i Gävleborgs län utelämnade därför helt drastiskt den här vägen i sin senaste flerårsplan med motiveringen att man rent principiellt måste lösa frågan om hur man bör förfara när vägar sträcker sig över två eller flera län. Med anledning härav ställde jag för en kort tid sedan en fråga till kommunikationsministern och fick svar den 7 mars. I svaret sade statsrådet bl.a. följande: ”För att bl.a. tillgodose kravet på samordning över länsgränserna skall emellertid vägverket yttra sig över länsstyrelsens plan innan denna fastställs. I det fall länsstyrelsen och vägverket inte är överens om planen prövas denna av regeringen. Mot bakgrund av detta anser jag inte att några särskilda åtgärder krävs för att samordna länens flerårsplaner.” Svaret tyder kort och gott på att den här typen av väg i fortsättningen inte bör ställas utanför vägplaneringen enbart av det skälet att det finns två länsstyrelser inblandade. Däremot var ju statsrådet, som sagt, inte benägen att vidta några särskilda åtgärder för att samordna de här två länens flerårsplaner. Även om jag inte fått motionen bifallen tycker jag därför att det är glädjande att utskottet den här gången — förmodligen efter sitt besök i den norra delen av vårt län — är mera positivt till de i motionen anförda skälen än vid de tidigare tillfällen då motsvarande motion lämnats.

Jag räknar också med att vad utskottet anfört skall vara tillräckligt för länstyrelserna i Gävleborgs och Västernorrlands län att komma överens om att snabbt åtgärda vägen mellan Hassela och Sundsvall.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1977/78:17 angående transportstöd för Gotland behandlas bl.a. motionen 1209, vari hemställs att riksdagen hos regeringen begär en skyndsam översyn och redovisning av möjligheterna till en prissättning på inrikesflygets Gotlandslinjer som motsvarar SJ:s förstaklasstaxa på tåg. Trafikutskottet meddelar i betänkandet att frågor angående flygpris m.m. på Gotlandslinjerna f. n. bereds inom kommunikationsdepartementet med anledning av besvär, och att några åtgärder från riksdagens sida därför inte nu kan tillstyrkas. Herr talman! Jag avstår från att ställa något yrkande med anledning av motionen 1209. I betänkandet behandlas emellertid transportstödet även i övrigt för Gotlands vidkommande. Detta transportstöd beslutades av 1974 års riksdag och omfattar såväl personsom godsbefordran i färjetrafiken. Beslutet gäller en fyraårsperiod med början den 1 februari 1975, och denna period utgår alltså i början av nästkommande år. Det bör alltså vara tid att börja tänka på en utvärdering av hur det nuvarande transportstödet fungerar och att överväga om förbättringar kan ske. Jag vill anföra några synpunkter på olika frågor som vid en kommande översyn av transportstödet kan komma att aktualiseras. Från gotländsk sida har hävdats att färjetrafiken i princip är att betrakta som Gotlands landsväg eller bro och att vägpriser över vattnet bör vara riktmärket ut kostnadssynpunkt. Det bör noteras att denna princip har godtagits av riksdagen i dess beslut 1974. Men endast vad det gäller godstransporterna. När det gäller persontrafiken är i stället ett järnvägsalternativ antaget, vilket sägs innebära att priset för en enkel resa med färja inte bör vara högre än priset för en enkel andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka. Systemet har medfört sänkta kostnader särskilt för på Gotland mantalsskrivna, dock mest genom att en särskild nedsättning sker av ordinarie pris med 50 26. Nackdelen med alternativet är att personbilen inte med detta system får samma användbarhet i Gotlandstrafiken som vid färd på allmän väg i övriga delar av landet. Bilförare har att lösa såväl ”järnvägsbiljett” som ”personbilsbiljett”. För fastlänningar som besöker Gotland utgår inte den speciella Gotlandsrabatten, varför deras resor blir dubbelt så dyra. Detta kan antas hämma besöksfrekvensen vid såväl turism som vid andra besök på Gotland. I trafikutskottets betänkande nr 27 år 1974 anfördes bl.a. att ytterligare överväganden bör komma till stånd rörande en prissättning för persontransporterna enligt den s.k. vägprincipen. Man ansåg också att ett framfört yrkande angående genomgående taxor om möjligt borde beaktas. En fråga som har aktualiserats under senare år är behovet av en utbyggnad och förbättring av Visby hamn. Därvid har diskuterats huruvida statligt stöd kan utgå i likhet med det statsstöd på 90 26 av kostnaderna som beviljades för dessa ändamål i början av 1960-talet. Det kan vidare anföras att vissa kapacitetsproblem hår noterats i färjetrafiken, och enligt uppgift är frågan om utökat tonnage för godstransporter under övervägande av trafikföretaget. I samband med kommande översyn av Gotlandstrafiken bör sålunda enligt min mening bl.a. följande frågor tas upp: 1. Förnyade överväganden bör ske angående en prissättning för personbefordran i färjetrafiken enligt den s.k. vägprincipen. 2. Det bör övervägas om den prissättning som följer av vägprincipens tillämpning kan komma alla Gotlandsresenärer till del, således även fastlänningar som besöker Gotland. 3. Genomgående taxa bör om möjligt införas vid resa längre än till vederbörande hamn. 4. Frågan om statsbidrag till utbyggnad och förbättring av Visby hamn bör tas upp till övervägande. 5. Kapacitetsfrågorna vid en utökad trafik bör beaktas. 6. Taxorna i flygtrafiken på Gotlandslinjerna överses och fastställs med hänsyn till regionalpolitiska och sociala bedömningar. Herr talman! Jag har här velat anföra några synpunkter på Gotlandstrafiken. Jag har i övrigt inget yrkande.

Herr talman! Det avsnitt av regeringens budgetproposition som vi skall behandla nu utgör en intressant illustration till en improvisationspolitik som den borgerliga regeringen ägnar sig åt på flera områden. Industripolitiken är kanske det mest beryktade, men vi har tidigare i dag fått ett nytt exempel, när kommunikationsministern har uppfört ett nytt trapetsnummer. Inför hotet om ett nederlag desavuerar han sin egen utskottsmajoritet och korrigerar sin egen budgetproposition. Miljoner som inte fanns i januari finns plötsligt i mars. Det är en ganska egendomlig metod. Just nu gäller det anslaget till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer och en del övrig verksamhet vid SJ som inte hör till den direkta affärsverksamheten. Regeringens budgetproposition, som ju avser verksamheten under nästa budgetår, är grunden för riksdagsarbetet. De förslag som framläggs förmodas vara grundade på en ganska noggrann genomgång av verkens framställningar till regeringen och överväganden i regeringens kansli. Nu inträffade det märkliga att budgeten inte var mer än fjorton dagar gammal i riksdagen förrän regeringen — påpassligt nog dagen efter motionstidens utgång — på detta avsnitt med besked underkände sin egen budgetproposition. Först begär alltså SJ i petita 991,8 miljoner för att kunna upprätthålla den icke lönsamma verksamheten. Sedan prutar regeringen SJ:s förslag till 715 milj.kr. SJ bereder sig på nya inskränkningar, eftersom det fattas 175 miljoner enligt dess budgetplanering. Så plötsligt förändrar regeringen drastiskt förutsättningarna igen genom beslut om att SJ skall visa återhållsamhet när det gäller att minska antalet personförande tåg och företa ändringar i tidtabellerna. Det är svårt för att inte säga i det närmaste omöjligt, i varje fall på nuvarande stadium, att uppskatta kostnaderna härför, men regeringen säger sig sedermera avse förelägga riksdagen förslag om driftsersättning till SJ föranledd av det här beslutet. Det skall då observeras att det gäller den verksamhet SJ skall bedriva för det nya tidtabellåret, som börjar den 28 maj 1978. Frågan är om improvisationen kan drivas mycket längre. Det har som bekant också föranlett generaldirektören att lämna sin befattning. Sett från SJ:s synpunkt innebär det att hela planeringsarbetet trasas sönder. För riksdagens del innebär det att vi, när vi i dag skall fatta beslut om verksamheten vid SJ för nästa år, faktiskt inte vet något om vare sig de trafiktekniska eller de ekonomiska förutsättningarna för den verksamheten. Riksdagen fattar i själva verket beslut i blindo. Vi vill från oppositionen starkt kritisera detta tillvägagångssätt, inte bara för att det skapar ryckighet i SJ:s verksamhet utan främst för att det omöjliggör ett normalt riksdagsarbete. Det är klandervärt att dagen efter motionstidens utgång på väsentliga punkter ändra förutsättningarna för riksdagsarbetet. Riksdagen vet inte än i dag, när den nu skall fatta beslut om budgetpropositionens förslag, på vilket sätt SJ:s arbete kan komma att påverkas, därför att regeringen ändrat förutsättningarna utan att redovisa konsekvenserna för riksdagen. Det är en dålig demokratisk ordning. Men den här ryckigheten har, herr talman, sin grund i förhalningen av det trafikpolitiska reformarbetet i dess helhet. I avsaknad av ett övergripande trafikbeslut tvingas regeringen till den ena tillfällighetslösningen efter den andra, och det är klart att detta väcker irritation, hos både kommuner och myndigheter. Bristen på helhetssyn försvårar viktigt investeringsarbete men den skapar framför allt svåra störningar för SJ, som år efter år tvingas till hårda inskränkningar av sin verksamhet för att klara sin ekonomi och de krav som samhället — riksdagen och regeringen — har ställt på SJ. Vi har, herr talman, mot den här bakgrunden reserverat oss mot motiven och det bristande underlaget för de beslut som utskottet nu föreslår riksdagen att fatta. Med ett normalt reformarbete på trafikpolitikens område, som den borgerliga regeringen ju också utlovade vid sitt tillträde, hade vi i dag haft en annan förutsättning att bedöma vilka krav som skall ställas på järnvägstrafiken. Den nuvarande uppdelningen i affärsnät och icke lönsamt nät är inte längre rationell. Det räcker med att erinra om att på det ersättningsberättigade nätet utförs endast 8 926 av det totala trafikarbetet men att nätet har 56 96 av den totala banlängden. Vi behöver få en klar ansvarsuppdelning mellan landsomfattande resp. lokal och regional trafik på järnvägstrafikens område. Och vi behöver också få en sammanhållen syn mellan landsvägsoch järnvägstrafik. En förändrad syn på järnvägsnätet efter sådana riktlinjer skulle skapa bättre förutsättningar att tillvarata järnvägens möjligheter, och järnväg och landsväg skulle få mer likartade förutsättningar genom en sammanhållen syn på investeringar, underhåll och kostnader för övriga anordningar. Avsaknaden av en samlad trafikpolitisk reform tvingar nu fram improvisationer. Både myndigheter och riksdag saknar möjlighet att bedöma de långsiktiga följderna av sina beslut. Risken är stor att vi genom att bara lappa och laga ett urvuxet trafiksystem förvärrar svårigheterna framöver, särskilt för järnvägen. Regeringen får därför ta på sig ett tungt ansvar för sin förhalning av den övergripande trafikreformen. Vi kräver från socialdemokratiskt håll att regeringen gör allvar av sina ständigt uppskjutna löften om en trafikpolitisk reform. Jag tror inte längre på löftena förrän jag ser en proposition ligga på mitt bord. Men om det kommer en reform, måste SJ ges en framträdande plats. Förutsättningarna för dess arbete behöver förändras så att SJ inte tvingas bära kostnader som andra trafikföretag är befriade från. En radikalt förändrad järnvägspolitik är en förutsättning för ett mer samhällspolitiskt motiverat trafikarbete. Men den är också en förutsättning för att SJ:s bekymmer med driftekonomin på det icke lönsamma nätet äntligen kommer ur världen. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Bertil Zachrisson radar upp en mängd påståenden och beskyllningar av olika slag utan att göra sig besvär med någon form av bevisning. Sådana allmänna ordalag och svepande formuleringar kan man använda sig av i vilka sammanhang som helst, men inte gör de något särskilt vederhäftigt intryck. Bertil Zachrisson talar om improvisationspolitik. Det är ingen nyhet att SJ inte har fått de anslag som SJ anser sig behöva för att täcka driftunderskotten. Så har det varit år efter år efter år. I samma ordning har SJ företagit inskränkningar i driften för att minska sina kostnader och få debet och kredit att gå ihop. Det är först i år som en regering har bedömt graden av inskränkningar, minskningen av den volym av service som SJ tillhandahåller, mot bakgrund av det behov som allmänheten kan bedömas ha och funnit att så här mycket inskränkningar tål inte samhället — samhället behöver mer service. Därför fattade regeringen den 26 januari beslutet att ålägga SJ återhållsamhet i fråga om inskränkningar i trafiken. Det är självklart att gör man den bedömningen att här får vi ha en större trafikvolym än den som blir följden av de aviserade inskränkningarna i den nya tidtabellen, måste man också ställa medel till förfogande för att täcka eventuella underskott. Jag kan inte se att det är särskilt märkvärdigt. Jag kan inte medge att det är någon improvisationspolitik. Det är tvärtom realpolitik. När man ser effekterna, vilket vi inte hade någon som helst möjlighet att göra vid budgetarbetet, drar man den rätta slutsatsen och vågar stå för den. Det är realpolitik och ingenting annat, Bertil Zachrisson. Sedan säger Bertil Zachrisson, och det står också i reservationen vid betänkandet, att SJ får dras med en del övrig verksamhet som inte hör till den direkta järnvägsdriften. Ja, det är jag väl medveten om. Men tala om arv från den gamla regimen! Det är en belastning på SJ:s verksamhet som man i åratal har försökt få bort, och jag är den förste som skulle vilja ha bort den. Men det har inte varit möjligt att ta bort den just i det ekonomiska läge som vi i dag befinner oss. Men man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Precis den formen av övrig verksamhet som inte har något med den direkta järnvägsdriften att göra har SJ haft att dras med i många år. Men när Bertil Zachrisson tillhörde regeringen hade han inte ett ord att invända mot detta. Herr talman! Jag vill säga ett par ord om en formulering i reservationen, där man talar om behovet av att ha ett av staten garanterat järnvägsnät för riksomfattande trafik. Jag har läst detta med tillfredsställelse. Även om formuleringen inte är densamma, så är det precis samma tankegång som jag gav uttryck åt i årets allmänpolitiska debatt här i kammaren, där jag talade om ett av staten för lång tid framåt garanterat riksnät, huvudsakligen av järnvägar. Om jag får tillfälle att framlägga den samlade trafikpolitiska proposition, som vi så många gånger talat om och som jag så många gånger fått kritik för eftersom den inte kommit tidigare, kommer detta att ingå som en väsentlig ingrediens i det trafikpolitiska system som jag i så fall kommer att föreslå riksdagen.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att det inte är någonting nytt att SJ får vidkännas prutningar på sina petita och därav föranledda inskränkningar i sin verksamhet. Det är riktigt, och det är egentligen inte det jag anmärkt på. Om budgeten kan man naturligtvis ha olika meningar, men jag vill gärna medge att vi i det rådande ekonomiska läget inte yrkat på några ändringar. Men det sensationella är att regeringen efter bara några veckor vill ändra på de förutsättningar som fastställts genom budgeten. Jag har uppfattat kommunikationsministern som en man vilken — i god mening — är en vän av ordning och reda, och jag undrar om han verkligen tycker att villkoren för riksdagens behandling av detta ärende innebär en bra ordning. Budgetpropositionens villkor är satta ur spel. SJ:s arbete med planering och tidtabeller på grundval av budgetpropositionen förändras helt, och ingen av oss vet egentligen vilken järnvägstrafik vi drar upp ramarna för genom det beslut vi fattar i dag. Inte heller SJ kan ge oss besked. Ingen vet — troligen inte heller kommunikationsministern — vad det regeringsingripande som påpassligt kom dagen efter motionstidens utgång kommer att leda till och vad det kommer att kosta. Inget vet heller om det är ett ingripande som ger oss bättre trafik. Det lovar kommunikationsministern, men det vet vi ingenting om. Jag har svårt att tänka mig någonting mer utpräglat improvisatoriskt och något mer störande för ett seriöst riksdagsarbete. I själva verket uppmanar kommunikationsministern riksdagens ledamöter att blunda och trycka när vi nu skall fatta beslut. Ingen vet vad detta beslut leder till. Detta visar övertydligt hur nödvändigt det är med den genomgripande trafikpolitiska reform som nu har utlovats månad efter månad. Jag hörde att kommunikationsministern även i dag utlovade en sådan reform. Men jag gjorde en iakttagelse, och den var anmärkningsvärd. Kommunikationsministern säger icke längre vad denna reform skall innehålla, och han ville inte svara på frågor om det. Men för något över ett år sedan gavs ganska yviga löften om vad reformen skulle innehålla. Gäller inte längre de tidigare löftena om vad propositionen skulle innehålla? Sedan noterar jag med tacksamhet att vi är överens om synen på den framtida järnvägspolitiken. Det bådar gott för SJ, om nu den utlovade propositionen verkligen kommer.

Herr talman! Bertil Zachrisson säger att SJ:s tidtabellsarbete på grundval av budgetpropositionen sattes ur spel genom regeringsbeslut den 26 januari i år. Men jag undrar om Bertil Zachrisson har klart för sig att den budgetproposition, som föranledde SJ att avisera de mycket stora indragningarna i tågservicen, inte var detta års budgetproposition. Det rör sig alltså inte om den som vi framlagt vid denna riksdag, utan om resultatet av den budget som gäller för innevarande budgetår och som 1977 års riksdag fattade beslut om. Detta ställer denna situation i en helt annan dager även parlamentariskt än den som Bertil Zachrisson med viss fasa här försöker måla upp. Jag håller gärna med Bertil Zachrisson om att det är angeläget att vi så snart som möjligt kan fatta beslut om ett övergripande trafikpolitiskt reformförslag. Däremot ställer jag mig litet mera tveksam till kravet på att jag här skall tala om vad detta skall innehålla. Om jag några månader innan förutvarande utbildningsministern skulle avlämna en proposition hade frågat honom om vad den skulle komma att innehålla, föreställer jag mig att han sannolikt hade reagerat ungefär på samma sätt som jag nu gör och sagt att det inte var klart än, det kan jag inte svara på, ni får lugna er till dess att propositionen är färdig. Det är klart att jag skulle kunna tänka mig att lämna en innehållsförteckning och nämna en del avsnitt av det som förslaget skall innehålla, men det vore ganska ointressant. Det intressanta är naturligtvis vilka konkreta förslag i de olika avsnitten som regeringen ämnar förelägga riksdagen, men det är inte klart ännu.

Herr talman! Det påstående kommunikationsministern gör om hur budgetarbetena påverkar varandra är i och för sig ganska häpnadsväckande. Det är alldeles självklart att de beslut vi nu fattar här om det budgetår som börjar 1 juli och som är det år då den nya tidtabellen skall gälla måste samordnas med arbetet under det budgetår som nu pågår. Om man ändrar de ekonomiska förutsättningarna för det framtida tågarbetet i SJ så radikalt som regeringen har gjort, är det alldeles klart att det innebär ett väsentligt intrång i SJ:s arbete, och det är naturligtvis inte utan skäl generaldirektören ansett att det här är ett ingripande av sådan art att han inte kunnat vara kvar. Sedan tillbaka till den trafikpolitiska propositionen. Jag håller med om att det inte är normalt att statsråd i förväg talar om vad propositionerna skall innehålla. Jag tycker att det är en god ordning att inte göra det. Men kommunikationsministern har varit ganska frikostig med att tidigare tala om vad de skall innehålla. Jag hade vid ett tillfälle i fjol en interpellationsdebatt med kommunikationsministern. I min interpellation påvisade jag alla de löften som faktiskt ställts ut med bara en månads mellanrum under 1977. Om nu kommunikationsministern inte är beredd att bekräfta dessa löften, är det klart att detta hos oss skapar en mycket stor oro. Betyder detta att de löften som utställts om HAKO-utredningen och KOLT-utredningen och mycket annat inte kommer att verifieras i propositionen? Blir det bara en mycket tunn principiell proposition som vi kommer att få utan något egentligt konkret innehåll? Efter kommunikationsministerns senaste yttrande känner jag ännu större oro för att det inte bara är risk för att det blir en förhalning av själva propositionsarbetet, som vi redan beklagat, utan att det dessutom blir en ganska innehållslös proposition när den kommer.
Herr talman! Jag har anledning att uppmana även Bertil Zachrisson att vara lugn. Det ligger verkligen inte inom ramen för mina ambitioner att presentera riksdagen en tunn och innehållslös proposition på detta område. Jag vet vad både riksdagen och väldigt många människor i detta land väntar sig. Min ambition är självklart att göra mitt bästa för att uppfylla de förväntningarna. De avsnitt som Bertil Zachrisson nämnde var typiska rubriker i en sådan innehållsförteckning som jag talade om. Visst kan man nämna dem och visst kommer de med i propositionen. Men det är inte lika intressant som att sedermera se propositionens reella innehåll. Det kan jag för dagen inte lämna en redovisning för, och det har Bertil Zachrisson i sin senaste replik sagt sig förstå. Det är glädjande att vi är överens på den punkten.

Herr talman! I motionen 1228 hemställs att riksdagen till Ersättning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m.m. beviljar ett med 135 milj.kr. förhöjt anslag, alltså från av utskottet föreslagna 715 milj.kr. till 850 milj.kr. Utskottet liksom departementschefen säger nej med olika krystade motiveringar. Sänkning av arbetsgivaravgiften, höjning av taxorna med 7 96 och nedläggning av trafiken på vissa bandelar är argumenten mot den begärda höjningen. Jag accepterar inte någon av de föreslagna åtgärderna, varför jag yrkar bifall till motionen 1228. Värt att notera är att inte heller Statsanställdas förbund har accepterat departementschefens och utskottets motiveringar. Vid de MBL-förhandlingar som ägde rum i samband med budgetpropositionen krävde förbundet att anslaget till det icke lönsamma bannätet skulle höjas till 850 milj.kr. Denna summa ligger ungefär mitt emellan det av SJ begärda beloppet samt det av departementschefen nu föreslagna. Som bekant fungerade den revolutionerande medbestämmandelagen så, att förbundets krav inte ledde till någon som helst ändring av de här nämnda beloppen. Det var som att tala tillen vägg, säger förbundets tidning Statsanställd. Det är möjligt att sänkning av arbetsgivaravgiften och höjning av taxorna kan ge ett visst tillskott. Men vi vet ju inte ett dugg om vilka effekter de dåliga konjunkturerna och taxehöjningen får på resandefrekvensen. Dessutom finns en rad krav som utskottet och departementschefen helt och hållet förbigår eller i vissa fall prutar på. Det gäller studeranderabatter, pensionärsrabatter, järnvägsmuseet i Gävle m.m. Vad jag kan förstå så innebär den kraftiga prutningen och det förhållandet att det beräknade resandeunderlaget kan bli mindre att man då ytterligare måste lägga ner vissa s.k. icke lönsamma bandelar. Det finns ju som bekant ett visst antal sådana, som man kan överväga att lägga ner om det visar sig att pengarna inte räcker till. Herr talman! Man måste ställa sig frågande till den njugghet som visas mot SJ över huvud taget. Det stämmer inte med vad ansvariga politiker säger när de får framträda i massmedia. Då heter det som bekant att man måste satsa på den kollektiva trafiken i större utsträckning. Jag tror att Fred Marklunds artikel i senaste SJ-nytt är helt riktig. Artikeln har rubriken ”Räkna med halvering av järnvägsnätet”. Artikelns inledning handlar om propositionen om decentralisering av den kollektiva personvägtrafiken och som enligt kommunikationsdepartementet bara är ett första steg mot en decentraliserad trafikpolitik. Nästa steg är att låta kommunerna överta ansvaret för en del av det järnvägsnät som ligger utanför stambanorna. Fred Marklund skriver vidare: ”Av SJ:s hela bannät som i dag omfattar drygt 11 000 kilometer, är 56 96, alltså mer än hälften, olönsamt. Det är en del av denna olönsamma part som fattiga ”kommungubbar” får det ekonomiska ansvaret för när nu gällande trafikpolitik revideras efter 16 år. Samma kommunalpolitiker som under 1963 års trafikpolitiska era har rest upp till Stockholm och ner till Stockholm och uppvaktat kommunikationsministern för att få behålla sin bygds nedläggningshotade bana, tvingas nu själva lägga ner den. Det är ett raffinerat sätt att bli av med det olönsamma järnvägsnätet utan att någon kan beskylla varken kommunikationsministern eller SJ chefen för nedläggningarna. Vill inte kommunen ha sin järnväg så kan man väl inte tvinga den. Och kommunerna kommer sannolikt att upptäcka att de inte vill ha sin järnväg eller, rättare sagt, att de inte orkar med att behålla sin järnväg av ekonomiska skäl.” Utslagningen kommer att följa naturlagarna, som Fred Marklund skriver. De ekonomiskt svagaste kommunerna blir först med nedläggningen av den trafik som visar det största underskottet. Den decentraliserade trafikpolitik som nu förebådas kan i stället innebära nådastöten för en stor del av det järnvägsnät som i dag räknas som olönsamt.

Vi vänder oss mot en ständigt ökad privatisering av persontransporterna genom bilismen. Vianser att tunga godstransporter skall ligga på järnväg och sjöfart och inte på landsväg. Vi vill ha ett sammanhållet trafiksystem under statligt ansvar. Vi vägrar att delta i den fortgående utarmning av den kollektiva trafiken som regeringen bedriver och som den tagit i arv från sina föregångare. Vi vägrar medverka till varje nedläggning av järnväg, tills ett samlat trafikpolitiskt förslag föreligger som tillgodoser varje landsändas behov av transporter och kommunikationer. Herr talman! Jag vill därför än en gång yrka bifall till motionen 1228.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka min förvåning över vad jag tycker är en egendomlig melodi som har spelats upp här i dag i riksdagen, nu senast av herr Zachrisson. Man uttalar å ena sidan indignation över departementets sätt att arbeta, medan man å andra sidan uttrycker förnöjsamhet över de åtgärder som departementet och departementschefen har fört fram och som ligger i linje, åtminstone delvis, med den socialdemokratiska uppfattningen.

Herr talman! I betänkandet behandlas några motioner som rör de handikappade och därmed behandlar en speciell och svår fråga. Övriga motioner skulle man nästan kunna avfärda med att säga att de av naturliga skäl i allmänhet bör prövas i samband med den trafikpolitiska propositionen i slutet av detta år eller i början av nästa. Vi ligger alltså, herr talman, i ett skede när vi just justerat den trafikpolitiska utredningen. Den skall snart offentliggöras efter att ha överlämnats till kommunikationsministern. Därför kan jag inte för mitt liv begripa varför oppositionen känner ett behov av att reservera sig i detta betänkande med motiveringar som faktiskt rinner ut i sanden. Man säger: ”I avvaktan härpå har utskottet funnit sig kunna godta regeringens förslag under förevarande punkt.” Så har man tagit upp en del av bakgrunden till detta. Men varför skriva denna motivering? Vi kunde mycket väl i betänkandet ha tagit med en del av vad som står i reservationen. Man opponerar för opponerandets skull. Om man nu känner detta behov —- och det kan ju vara politiskt och mänskligt att göra det — varför då polemisera med en kommande utredning, som visserligen reservanterna känner till bakvägen, men som kammaren inte känner till? Är herr Zachrisson medveten om att det finns delar i reservationen som går emot den trafikpolitiska utredningen, som utan reservationer justerats av framstående ledamöter i denna kammare? Så ni har redan bestämt er för att opponera mot en utredning som ej är framlagd, och mot era egna? Detta, herr Zachrisson, avslöjar obarmhärtigt inför väljarna hur man bedriver socialdemokratisk oppositionspolitik. En substans i reservationen hade ju varit att åtminstone föreslå direkta anslag. Det hart.ex. vpk gjort här. Det gör däremot inte socialdemokraterna, utan man har mumlat så där litet i kanten.

Det är ju en linje som vi många gånger talat om i denna kammare och som också socialdemokraterna har deltagit i. Då tycker jag det är litet märkvärdigt att herr Zachrisson tar upp de här tidtabellsfrågorna och motiverar det med att säga att mot den bakgrunden har den tidigare SJ-generalen lämnat sin post. Ja, vad hade resultatet blivit om detta inte hade skett? Jo, naturligtvis att en rad av tågindragningar hade genomförts i vårt land. I stället har nu departementet förklarat att sådana inte får ske i större omfattning under den tid som vi väntar på den trafikpolitiska propositionen. Departementschefen är också beredd att ställa en del pengar till förfogande för att klara denna målsättning. En departementschef har såvitt jag förstår aldrig gjort så stora ingrepp i ett statligt verk som vad som här har skett för att tillmötesgå riksdagens uttalade målsättning. Det har också aviserats att man för att fullfölja denna är beredd att stå för ett visst antal miljoner i kostnader. Självfallet kommer tågindrag ningarna mot denna bakgrund att begränsas. Jag hänvisar till propositionen 92, som ligger på riksdagens bord. Den har ännu inte behandlats, men den kommer att tas upp inom kort. Där framläggs ett omfattande förslag beträffande den regionala kollektiva trafiken, innebärande att kommuner och landsting skall få ett större ansvar för trafik inom sina områden, vilken också berör SJ. Därmed är jag inne på herr Måbrinks synpunkter. Han säger med oro att detta är ett fint sätt för regeringen att lämna över sitt ansvar till kommuner och landsting, så att de får betala hela kalaset. Men det står ju inte så. Herr Måbrink vet ju ingenting om vad regeringen kommer att sätta in för medel för att att underlätta för kommuner och landsting att ta detta ansvar — och sådana åtgärder kommer naturligtvis regeringen att vidta i samband med att den försöker genomföra dessa förslag. Jag vill till sist, herr talman, när det gäller motionerna om handikappåtgärder göra klart att utskottet har tagit allvarligt på dessa, något som också ligger i linje med departementets synpunkter. Vissa åtgärder har där också redan vidtagits.